Herr talman, minister, ärade åhörare och ledamöter! Detta är en viktig fråga i sig. Det är också en större fråga än vad man i början kanske tror. Det som gjorde att jag först reagerade var att jag såg att det fanns en ansökan från ett bolag om att på den europeiska marknaden sälja färger som innehåller blypigment, pigment som har varit förbjudna eller rättare sagt inte har använts i Sverige sedan 80-talet. Vi vet att de ämnen, blypigment i gul färg och i röd färg, som det handlar om här, är cancerframkallande. Det finns tydliga rapporter om det. Vi har känt till det i decennier. De är också hormonstörande. Hormonstörande kemikalier är ett ökande problem. Det handlar om hormonstörande ämnen som sprids i våra ekosystem. I Sverige, som är ett förhållandevis rent land och har haft en tuff kemikalielagstiftning långt innan den europeiska Reach kom på plats, hittar vi fiskar i våra vattendrag som är dubbelkönade på grund av sådana utsläpp från olika källor. Det är därför oerhört viktigt att minimera detta. Här finns det en europeisk marknad som i princip är rensad från sådana produkter. Där vill man nu bakvägen återigen ta in dessa ämnen, blypigment i just röd och gul färg. Det är mycket oroande, och det är inte åt det håll som vi vill att utvecklingen ska gå. Det är anledningen till att jag har frågat regeringen vad man gör i det här enskilda fallet. Jag skulle vilja ha ett lite tydligare svar. Jag skulle vilja veta exakt vad ministern har skrivit till kommissionen i ärendet, inte bara att det har gått iväg ett brev. Den andra stora fråga som ligger bakom är hur man prövar möjligheten till substitution. Det finns vad man kan kalla ett litet kryphål eller extra dörr för företag som inte har möjlighet att byta ut ämnen och tycker att kostnaden blir alldeles för hög. Det undantaget används nu alldeles för mycket. I Echa tittar man inte på den totala samhällskostnaden och lägger inte tillräcklig tyngd på hälsoeffekter och effekter för miljön, utan om ett företag säger att de behöver använda detta eftersom kostnaden är för hög, då synar man kostnadsargumenten men inte de andra argumenten, som är själva bakgrunden till förbudet. Det undantaget, den extradörren eller det kryphålet eller vad man ska kalla det - man kan välja ord efter humör - vidgas nu i snabb takt. Det riskerar i sin tur att underminera hela kemikalielagstiftningen och de framgångar som vi ändå har nått på det här området.

Herr talman! Jag vet att Åsa Romson är lika bekymrad som jag över de faktiska förhållandena. När detta kanadensiska företag, Dominion Colour Corporation, begär att få använda ett undantag i den europeiska kemikalieregleringen Reach för att återintroducera ämnen i färg som vi inte har haft i Sverige sedan början av 80-talet och begär att få göra det för en tidsperiod av tolv år, tycker jag att det faktiskt är ganska häpnadsväckande. Det är därför som jag nämner detta bolags namn. Det tillhör nämligen inte vanligheterna att man gör på detta sätt. Vi vet också att det finns tillverkare i Sverige och i andra länder som har fullgoda alternativ som fungerar utmärkt. Akzo Nobel är ett sådant svenskt företag, och det finns fler. Men man kan också nämna dem som plockar fram ämnen som är bättre i detta fall. Att man efter att användningen i stort sett är utfasad i de flesta EU-länder, men inte i alla, begär att få återinföra detta och för så lång period tycker jag är skandalartat. Vi känner till hälsoeffekterna, och vi vet att vi måste få bort dessa ämnen från miljön och från människors närhet. De är hormonstörande, de är cancerframkallande och det finns alternativa färger att använda som fungerar i olika typer av tufft väder. Där är vi överens. Det som jag vill ha reda på är vad regeringen har gjort i denna beslutsprocess som nu pågår och där regeringens inflytande faktiskt är mycket viktigt. Hur förbereder sig regeringen för de möten som kommer där denna fråga ska upp och beslutas, och vilka direktiv ges till svenska förhandlare? Det var det ena. Det andra är: Vilka länder har regeringen varit i kontakt med för att samla de majoriteter som behövs? Jag tror nämligen att det fortfarande går att stoppa detta återinförande av hormonstörande och cancerframkallande blypigment i färg just därför att argumenten ur hälsosynpunkt och miljösynpunkt är så tunga och därför att alternativen finns på marknaden och är väl beprövade.

Herr talman! I den här interpellationen, som handlar om ett företag från Kanada som vill återintroducera blypigment i färg, alltså ämnen som är cancerogena och hormonstörande, finns två stora frågor. Vad gör regeringen rent faktiskt för att stoppa återintroduceringen av ämnen som är utfasade i flertalet EU-länder och som inte har använts på länge i Sverige och där det finns alternativa ämnen som man kan substituera med? Vad gör regeringen rent faktiskt där? Min andra fråga är egentligen är större. Detta sätt att begära undantag och hävda enskilda kostnader för enskilda företag har använts på senare tid väldigt mycket mer än det var tänkt i regleringen. Det innebär att kryphålen öppnas utan att systemet Echa och EU-kommissionen tillräckligt ordentligt tittar på hälsokostnader, miljökostnader och vad som händer enskilda människor och att det faktiskt finns alternativ. Man går bara på det som företaget har hävdat är företagets kostnader. Vad gör regeringen rent faktiskt för att sätta stopp för detta kryphål som har vidgats så mycket på senare år och faktiskt på senare tid? Reach är en lagstiftning som hela tiden behöver förbättras, men den behöver också vårdas för att den inte ska förlora den betydelse som den har, eller hur? Jag tror att både Åsa Romson och jag har listor på förbättringar som vi vill ha genomförda. Men den här interpellationen handlar om hur regeringen vårdar de regler som redan finns för att de ska fungera så bra som möjligt.